Fru talman! Nils-Olof Grönhagen ställde en direkt fråga till någon av utskottsmajoritetens företrädare med anledning av det telegram eller meddelande han fått angående varsel. Han undrade om statliga företag skall arbeta på detta sätt — lägga varsel under den tid som riksdagen behandlar ett ärende om företaget i fråga. I denna stund — efter den redovisning som Nils-Olof Grönhagen här har givit om det meddelande som jag själv inte har sett — kan jag självfallet bara hålla mig till de uttalanden som tidigare har gjorts när det gäller statliga företag. Det har då betonats att sådana här omstruktureringar skall ske i socialt acceptabla former. Det framgår också av utskottets betänkande. När det gäller den planerade omstruktureringen av NCB redovisar utskottet på s. 7 följande: ”Företagets styrelse har, enligt vad som meddelas i propositionen, i oktober 1980 beslutat inleda MBL-förhandlingar om nedläggning av företagets massafabriker i Hörnefors och Köpmanholmen och i januari 1981 om nedläggning av företagets pappersbruk i Hörnefors och dess trävarufabrik i Johannedal. Industriministern säger sig utgå från att NCB i så hög grad som möjligt söker biträda lösningar som kan innebära fortsatt verksamhet Av utskottets betänkande framgår således klart att alla sådana här omstruktureringar skall ske enligt den praxis och de lagar vi har samt i socialt acceptabla former.
Fru talman! Jag skulle vilja förtydliga frågan, eftersom Sven Andersson talar om socialt acceptabla former. Gäller inte uttalandet att omstruktureringar skall ske i socialt acceptabla former även NCB:s styrelse och dess handlande? Är det fråga om socialt acceptabla former när styrelsens ordförande i radio, innan kammaren har voterat i ärendet, går ut och säger att varsel läggs kl. 16.00. Eftersom styrelseordföranden nu ger detta till känna, förutsätter jag att varsel läggs oavsett vilket ställningstagande som kammaren kommer att ta. Detta, ärade kammarledamöter, visar bara hur nödvändigt det är att vi stöder de socialdemokratiska reservationerna.
Fru talman! Jag skall inte kommentera vad NCB:s styrelseordförande har sagt, utan bara slå fast att det naturligtvis finns anledning att vänta till dess riksdagen har fattat sitt beslut i detta ärende. Såvitt jag kan förstå bör man hantera frågan så. Jag vill än en gång understryka att det från både folkpartiregeringens och trepartiregeringens sida har funnits en ambition att avvecklingar och omstruktureringar av företag skall ske i socialt acceptabla former. Och jag tror att vi kan vara överens om att det också i detta fall finns sådana ambitioner.

Fru talman! Jag vill begagna tillfället att med några ord kommentera den problematik som uppstår beträffande en av de fabriksanläggningar som här utpekas för nedläggning. Det gäller Köpmanholmsfabriken i Örnsköldsviks kommun. Effekterna av en nedläggning blir mycket svåra för kommunen. Man kan räkna med ett bortfall på 900 arbetstillfällen, eftersom nedläggningen inte bara berör arbetarna och tjänstemännen vid fabriken utan även kringsysselsättningen drabbas. Varför har det då blivit så här? Problemet ligger i att Köpmanholmsfabriken är klämd mellan två enheter som är utpekade att vara kvar, Väjafabriken i söder och Mo och Domsjö-industrierna i norr. Av vad som hittills har redovisats framgår att virket inte räcker till alla fabrikerna. Det är ett beklagansvärt faktum. Vad skall då ske nu? Vi vet att NCB:s styrelse måste fatta ett definitivt beslut om nedläggning av Köpmanholmen, och det har sagts att det skall ske kl. 16.00 i dag. Vi vet att det tar tid att få fram ersättningsindustrier. Vi vet att stora samhällskostnader i form av arbetslöshetsunderstöd uppstår vid en snabb nedläggning. Vi vet att NCB-företaget icke förfogar över pengar att täcka förlusterna med vid en fortsatt drift. Men varför skulle man inte kunna tänka sig att driva Köpmanholmen med AMS-medel under ett par år? Det behöver inte bli så dyrt. Det ger rådrum. Och ett faktum är att Köpmanholmen vissa månader uppvisar ett positivt kassaflöde. Utskottet har diskuterat en sådan tanke i samband med behandlingen av motion 2025, som i övrigt gäller Hörnefors. Men utskottet säger att man inte vill göra någon framställning till regeringen i detta avseende, och det vill inte heller reservanterna göra. Jag har i dag överlagt med generaldirektör Rehnberg på arbetsmarknadsstyrelsen om denna problematik. AMS förfogar inte över pengar för detta ändamål. Det måste därför komma ett initiativ från regeringens sida. Detta är då inte längre industriministerns bord, utan det är arbetsmarknadsminister Eliassons bord. Jag vet mycket väl — och det förstår alla kammarens ledamöter — att det har varit problem i regeringen när det gällt att ta fram pengar till NCB. De problemen uppstod redan i november. En liten bild av det kan vara på sin plats. I Svenska Dagbladet skrev Carl Bildt för några dagar sedan apropå Gösta Bohmans avgång: ”När Åsling, Eliasson och Friggebo ropar på miljarder måste det finnas någon med kraft att säga nej.” Den man som avses med uttalandet sitter inte längre kvar i regeringen, och det borde ge regeringen anledning att nu ta upp denna tanke till förnyad prövning. Jag vill, som en av de sista talarna i debatten, framföra detta uppslag, som samtidigt har sin adress till NCB:s styrelse. Med denna markering, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag tycker inte att Sven-Erik Nordin skall komma undan så lätt, därför att det han är ute efter finns i de socialdemokratiska reservationerna. Den uppläggning vi har valt för att få fram en anständig strukturering av NCB under socialt acceptabla former innebär att de fyra utvecklingsalternativen först skall värderas och utvecklas. Vi har i reservation 2, mom. 7, tagit upp vad som skall hända med de lokaliseringspolitiska åtgärderna, om det i något fall skulle visa sig att utvecklingsalternativ inte står till buds. Jag vill citera ur vår reservation 2, där vi säger: ”Skulle emellertid riksdagens beslut eller den fortsatta händelseutvecklingen leda till nedläggningar nu eller senare måste det åligga regeringen att sätta in särskilda och kraftfulla åtgärder för att nya industrier och ny sysselsättning skall etableras på de orter och i de regioner som berörs. Förslag om sådana åtgärder bör därvid redovisas för riksdagen. Riksdagen bör göra ett uttalande av här angiven innebörd.” Det behövs inga nya inlägg eller hänvändelser från talarstolen på den här punkten. Vad som behövs är ytterligare en röst för den socialdemokratiska reservationen. Sven-Erik Nordin blir därmed fullt tillgodosedd och får allt han i sitt inlägg säger att han vill ha.
Fru talman! Thage Peterson förbiser en väsentlig sak i den socialdemokratiska reservationen, nämligen att man där skjuter upp hela problematiken till hösten. Under tiden skall alla anställda och övriga berörda leva i ovisshet. Jag vill också påminna om att i reservation 1, som bl.a. behandlar motion 2025 som jag refererade till, säger man: ”Utskottet anser inte att riksdagen nu har underlag för en uppmaning till regeringen att framlägga ett förslag härom med den räckvidd i tiden som motionärerna anger. Även denna motion avstyrks sålunda såvitt nu är i fråga.” Vad jag är ute efter är en snabb, omedelbar handlingsberedskap inför vad som kan och kanske skall hända.

Fru talman! Ett uppdrag i glesbygdsdelegationen har i dag hindrat mig att från början vara närvarande vid den här debatten, som tydligen har blivit längre än vad talarlistan tydde på. Jag vill nu säga några ord med anledning av att Hörnefors ligger mig så nära geografiskt och också därför att Hörnefors står mitt hjärta så nära. Jag har också väckt en motion i det här ärendet, framför allt därför att jag ville vara säker på att utskottet i sin behandling av det skulle ta del av den s.k. Hörneforsgruppens utredning. Nu har den utredningen också presenterats i Rune Ångströms motion och även på annat sätt, och jag vet också att gruppen har varit hos utskottet. Min önskan i motionen har alltså tillgodosetts. Låt mig ändå kommentera det som nu skall avgöras med några ord. Det som vi nu har inför våra ögon är en stor tragik i dess sista fas. Jag hade i dag tillfälle att läsa en historik som visade vilka företag NCB hade köpt sedan 1961. Det var en svindlande lista över underliga affärer, som jag inte skall döma över men som väckte många frågor. Nu står vi här inför det som förhoppningsvis är slutfasen. I min motion har jag sagt att jag för min del är imponerad av Hörneforsgruppens utredning. Det har verkligen varit ett stort intresse hos de berörda människorna på orten och hos de föreningar och fackorgan som finns där. Umeå kommun liksom länsstyrelse och landsting i Västerbotten har verkligen också följt ärendet med största intresse. Jag är inte industriman eller fackman, men jag har genom att ta del av vad som presenterats från Hörnefors fått den uppfattningen, att man verkligen har arbetat på rätt sätt och att det man presenterar är ett förslag som så långt det är möjligt är realistiskt. Det är därför beklagligt att det av utskottet anses otänkbart att ett nytt företag, Hörnefors AB, bildas. Nederst på s. 10 i betänkandet står det: ”Som industriministern påpekar i propositionen är det inte uteslutet att det i andra organisatoriska sammanhang kan finnas möjligheter till positiv utveckling för enheter som nu hotas av nedläggning.” Det har jag tagit upp i min motion, där jag säger att den bedömningen är riktig. Jag menar att Hörnefors bör vara den enhet som har största utsikterna att bli lönsam. När man nu från de anställdas och från platsbornas sida anser att man kan gå in och föra driften vid bruket vidare med en så relativt ringa kapitalinsats, så är det min uppfattning att detta också ur social synpunkt måste vara den bästa och billigaste lösningen. Om Hörnefors skulle läggas ner, så kommer vi att ställas inför oerhört stora samhällskostnader. I betänkandet på s. 11 säger utskottet vidare: ”Utskottet förutsätter att Ncb:s ledning och andra berörda organ inför förestående avvecklingsbeslut noga prövar tänkbara möjligheter av detta slag.” Det vill jag gärna understryka. Men jag tror att det allra bästa vore om det redan i dag slogs fast att Hörnefors AB skulle bildas. Utskottet skriver sedan: ”Vad det gäller är att åstadkomma en i fråga om tidpunkt och form så gynnsam strukturomläggning som möjligt till begränsade kostnader för både företaget och samhället.” I anslutning därtill säger man att länsarbetsnämnd och andra berörda myndigheter bör medverka på ett tidigt stadium. Jag tycker att de organen redan nu har gjort ett mycket fint arbete, och man har kommit fram till att det som gruppen förordat troligen — ja, kanske trots allt — är den bästa lösningen. Så till frågan om råvaran. För ett par år sedan, närmare bestämt i januari månad 1979, fördes en debatt i samband med att Jan-Ivan Nilsson i Tvärålund av Erik Huss fick svar på en fråga som gällde just råvaran. Vid ungefär samma tid hade tidningen Land ett intressant reportage om råvarutillgången i Norrland. Där framfördes att just Västerbotten på sätt och vis har ett överskott på råvara. En tredjedel av denna förs ut ur länet till andra län. Uppgifter som jag har fått, senast under den gångna våren, tyder också på att detta är riktigt. Det är då djupt tragiskt att Västerbotten, detta väldiga skogslän, snart inte skall ha kvar några industrier inom sitt eget område som kan tillgodogöra sig och förädla råvaran. Jag känner ganska bra till området innanför Hörnefors. Umeå kommun, Nordmalings kommun, Vännäs kommun och Vindelns kommun ligger alla relativt nära Hörnefors. Jag anser det mycket troligt — vilket för resten skogsägarföreningarna redan har bekräftat — att man kan räkna med att råvaran finns tillgänglig. Men sedan kommer jag till svårigheten för mig i dag. Vi har i vår riksdagsgrupp den kutymen att man skall anmäla kvällen innan om man har en från gruppen avvikande mening i en fråga och ämnar rösta i enlighet med den. Nu befann jag mig i går tillsammans med mitt utskott på en resa i ”Glasriket”, och jag kunde därför inte vara närvarande vid gruppens sammanträde. Det är därför omöjligt för mig att i dag mot arbetsordningen i partiet rösta på något annat än det som partiet står för. Å andra sidan gör Rune Ångströms yrkande att jag känner mig böjd för att avstå vid omröstningen.
Fru talman! Jag vill inte släppa Tore Nilsson så lätt — och kanske inte heller Karin Israelsson och Börje Hörnlund som i dag har lyst med sin frånvaro. När ni nu får en chans att nå de mål och syften som ni har i era motioner, vågar ni inte vara med längre — då röstar ni emot. Tore Nilsson sade någonting om att han skulle lägga ned sin röst. Jag vet inte om han kommer att bekräfta det. Frågan är ju om Tore Nilsson, Börje Hörnlund och Karin Israelsson kommer att ställa upp för sina egna krav. Ni anser er kunna stötta en enskild motion som ni inte har en chans att få igenom, men ni vill inte stötta en annan motion med samma syfte som har en chans att gå igenom. Hur motiverar ni detta? Ni kunde alltså vara med och stötta Hörneforsgruppens förslag så länge det inte medförde något ansvar, men när det behövs ansvar för att fatta beslutet vågar ni inte ställa upp. Fru talman! Jag har vid flera tillfällen på senare tid och även i debatten här i dag sagt att följer riksdagen regeringens och utskottsmajoritetens förslag kommer nedläggningarna att ske omgående. Man kommer inte att invänta några nya utvärderingar — Tore Nilsson gav sken av att sådana kanske skulle komma. Man inväntar inte några nya pläderingar från de anställda. Industriministern talade om tid för prövning, nya utvecklingsalternativ och fortsatt drift i nya former. Nu upplyser Nils-Olof Grönhagen kammaren om att styrelsens ordförande Sven Östling för någon timme sedan sade i radion att styrelsen redan kl. 16.00 i dag skall fatta beslut om varsel, så att en avveckling av enheterna kan ske direkt efter semestern. Fru talman! Jag protesterade i mitt huvudanförande i dag mot det sätt på vilket strukturomvandlingen sker i NCB. Jag vill på den socialdemokratiska gruppens vägnar förnya den protesten. Beskedet från styrelsens ordförande understryker hur långt avståndet är till kravet på omställningar i socialt acceptabla former.
Fru talman! I min motion 2027 står det i klämmen att riksdagen skall pröva det förslag som föreligger från den grupp som har utrett Hörneforsfabrikens framtid. Den klämmen har tillstyrkts av utskottet. I sak innebär min önskan att Hörneforsgruppens tankar skall kunna Nr 131 realiseras. Frågan blir då: Hur sker det bäst? Som Rune Ångström har Onsdagen den påpekat i debatten innebär socialdemokraternas förslag att ytterligare 75 & maj 1981 milj.kr. skall anslås. Vi menar att det är helt orealistiskt och skulle försämra situationen för företaget och för Hörnefors. Norrlands Skogs Därför är väl Rune Ångströms yrkande här i kammaren om bifall till sin ägares Cellulosa motion det som jag i dagens situation kan tänka mig att stödja. AR Men det är som jag anförde förut: Vi har en demokratisk arbetsordning i riksdagen, och därför har jag också gått med på att i min riksdagsgrupp meddela ifall jag ämnar rösta annorlunda än gruppen. Nu hade jag missuppfattat saken och trott att ärendet skulle komma upp senare i dag. Jag trodde att den stora ekonomiska debatten skulle komma först och sedan NCB-frågan. Jag fick betänkandena i måndags, när jag passerade riksdagshuset. Jag kunde naturligtvis ha nått gruppen med ett telefonsamtal, men jag försummade det. Därför tycker jag att jag är i en besvärlig situation i dag.
Fru talman! Om Tore Nilsson har så mycket av sitt hjärta i Hörnefors som han gav uttryck för i talarstolen och om han känner så varmt för Hörnefors, varför väntar han då till fem i 12 med att deklarera sin inställning på den här punkten för sin riksdagsgrupp? Han har haft hela vintern och våren på sig att deklarera sin inställning, och han har under hela den tid som utskottsarbetet pågått kunnat tala om att han skulle plädera för sin motion. Nu har Tore Nilsson en chans att om en stund vid omröstningen rösta så, att Hörneforsalternativet får en utvärdering. Nu har han en chans att förhindra den nedläggning som det annars kommer att fattas beslut om i företagets styrelse om ett par timmar. Nu kommer sanningens minut, Tore Nilsson — för eller mot Hörnefors.
Fru talman! Thage Petersons resonemang är ju inte riktigt heltäckande. Under de senaste veckorna har mer än en journalist och radioman ringt mig och frågat om denna sak. Jag har sagt att jag inte sett skrivningen. Ärligt talat fick jag först kl. 14.30 i måndags, när jag passerade Stockholm på väg till Småland, här i bänken tag på näringsutskottets betänkande. Just i det ögonblicket kunde jag börja studera betänkandet, och jag läste det under resan. Jag hade alltså inte möjlighet att tidigare ta ställning till detta — jag såg skrivningen i tryck först vid det tillfället.

Fru talman! Den debatt vi nu skall föra är litet märklig. Riksdagen skall behandla en proposition från en regering som inte längre existerar och med ett innehåll som i sin politiskt centrala del orsakat regeringskrisen. Vad regeringsmajoriteten egentligen anser sig ha beslutat, om den godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken som angetts i finansutskottets borgerliga majoritetsbetänkande, skulle faktiskt intressera mig att veta. Att riksdagen i dag, i början av maj månad, skall diskutera och besluta om riktlinjer för den ekonomiska politiken, är över huvud taget en märklig tilldragelse. Det är en följd av den besynnerliga rytm som den havererade trepartiregeringen har ramlat in i när det gäller den ekonomiska politiken. Denna rytm har sedan något år betytt att förslag om ekonomisk-politiska åtgärder läggs fram vid tillfällen när underlaget i form av prognoser och ekonomiska bedömningar är så bristfälligt som möjligt. I höstas fattade riksdagen en rad viktiga beslut om skattehöjningar och utgiftsnedskärningar utifrån lösa och, som det visat sig, i huvudsak felaktiga antaganden om konjunkturutvecklingen. När regeringen i budgetpropositionen kunde redovisa den preliminära nationalbudgeten och finansplanen med mer genomarbetade ekonomiska analyser avstod man däremot helt från några initiativ i den ekonomiska politiken. Efter tre veckors valutakris presenterades sedan i februari det s.k. ekonomiska handlingsprogrammet, vilket så småningom blev den lilla tunna proposition som riksdagen behandlar i dag. Där föreslås dock inga åtgärder som påverkar det ekonomiska läget i krisens år 1981, utan propositionens förslag handlar nästan enbart om ting som skall genomföras nästa år. Den kompletterande budgetproposition som presenterades den 29 april med reviderad nationalbudget och finansplan innehåller en ny skräckskildring av den svenska ekonomins framtid. Men — konsekvent nog — innehåller den inga som helst förslag till ekonomisk politik, i varje fall inga förslag som får effekt före 1983. Även om det är en viss konsekvens i galenskapen, är det här ändå mer galet än konsekvent. Det har skapat intrycket av osäkerhet, beslutsvånda och allmän inkompetens i den ekonomiska politiken. Politikens resultat liksom den senaste veckans politiska händelser ger besked om att det intrycket bara alltför väl motsvarade det faktiska tillståndet i trepartiregeringen. När det gäller den nu aktuella propositionen ansåg vi socialdemokrater att flertalet av dess förslag med fördel kunde behandlas i anslutning till kompletteringspropositionen, då riksdagen har fått tillgång till finansplan, långtidsbudget och utvärderingar av långtidsutredningen. Det gällde särskilt förslaget om att beröva kommunerna skatteinkomster för nära 3 miljarder kronor, eftersom det inte skulle träda i kraft förrän nästa år. Vi föreslog därför i finansutskottet att behandlingen av dessa förslag i propositionen skulle flyttas fram tills konjunkturprognoser, långtidsbudget etc. förelåg. Men av skäl som hölls fördolda för oss vägrade utskottsmajoriteten att gå med på denna begäran. I dag, när riksdagen skall fatta sina beslut, finns emellertid kompletteringspropositionen till läsning och begrundan. Regeringen har där redovisat sin bedömning av den ekonomiska utvecklingen och budgetutvecklingen på både kortare och längre sikt. I dessa bedömningar bör man rimligen spåra resultaten av den ekonomiska politik som förts och av den politik som skulle föras, om riksdagen antar de ytterligare förslag om skattehöjningar och nedskärningar som nu föreligger. Trepartiregeringens ekonomiska politik har inriktats på för det första att minska konsumtionen, så att investeringarna kan öka, för det andra att hålla tillbaka den offentliga sektorn, så att arbetskraft skall finnas tillgänglig för industrins förväntade expansion, och för det tredje att genom lägre utgifter och höjda skatter minska det statliga budgetunderskottet. Ett studium av kompletteringspropositionen visar vad resultaten blir av denna politik. Konsumtionen minskar, men investeringarna minskar också. Den offentliga sektorn går ner, men det gör också sysselsättningen i industrin. Man höjer skatter och beskär utgifter, men budgetunderskottet fortsätter att öka. Kompletteringspropositionen är egentligen en enda lång bekräftelse på trepartiregeringens ekonomiska misslyckanden. Man har försatt Sverige i ett läge med ekonomisk stagnation, växande arbetslöshet, stora underskott och fortsatt hög inflation. Gösta Bohmans finansplan är bara en trött suck över eländet. Han orkar inte ta ställning till långtidsutredningens innehåll. Hela denna utredning avfärdas på en halv sida. Ännu mindre levererar han någon ekonomiskpolitisk strategi som skulle kunna vända på utvecklingen. Författarna till långtidsbudgeten har dragit de enda rimliga slutsatserna av denna totala uppgivenhet. De utgår i sina kalkyler, som alltså är uppgjorda inom budgetdepartementet, från att Sverige under lång tid framåt — till mitten av 1980-talet — kommer att leva i det som kallas stagflation. Vid oförändrad ekonomisk politik, varmed rimligen måste anses den hittills förda politiken, kommer enligt långtidsbudgeten tillväxten av bruttonationalprodukten att vara mindre än 1 90 om året, medan inflationen blir över 10 90 per år. Under sådana förutsättningar, där statens inkomster pressas ner av den låga tillväxten, medan utgifterna pressas upp av den höga inflationen, är det naturligtvis ofrånkomligt att budgetunderskottet snabbt fortsätter att öka. Detta är skrämmande nog. Men ännu mera skrämmande är att Gösta tiska åtgärder tiska åtgärder Bohmans enda reaktion på beskedet att hans politik misslyckats är — mer av samma medicin! Nya skattehöjningar och nedskärningar är enligt finansplanen den väg som måste följas också i framtiden. Det som saknas i denna finansplan, liksom i många tidigare, är idéer och förslag om en mer offensiv politik för att avhjälpa de grundläggande svagheterna i svensk ekonomi — industrins bristande kapacitet, de låga investeringarna och inflationen. Fru talman! Vi är många som förvånat oss över att centern och folkpartiet inte tidigare försökt sprattla sig loss ur det järngrepp som moderaterna har tagit över dem genom den ensidiga och besinningslösa åtstramningspolitiken. Men när nu fasaden kring trepartiregeringen börjar rämna avslöjas att man faktiskt gjort åtskilliga försök. Folkpartiet ville i vintras lägga om den ekonomiska politiken. Inifrån statsministerns kansli har kommit högst initierade skildringar av hur ekonomiministern och hans kamrerarkontor, som det kallas, lagt sin tunga hand över industri-, arbetsmarknadsoch bostadsministrar och andra som har velat åtminstone kombinera åtstramningspolitiken med mer offensiva insatser för att öka produktion och sysselsättning. Vi har länge hävdat att trepartiregeringen låtit sig toppridas av moderaterna till att föra en utpräglad högerpolitik på det ekonomiska området. Den har präglats av samma monetaristiska och nykonservativa syn som den engelska högerregeringens ekonomiska politik. Resultaten av den engelska politiken är en god prognos för den svenska ekonomins framtid, om Gösta Bohman hade fått fortsätta. När moderaterna nu hoppar av trepartiregeringen har man omedelbart och föga överraskande dragit i gång kampanjen för att skapa den stora myten kring Gösta Bohman och hans politik. Den myten är, givetvis, att med moderaternas politik var trepartiregeringen på rätt väg. I själva verket stod, vill man påskina, den borgerliga regeringen inför sitt stora genombrott i den ekonomiska politiken. Ett väntat fiasko skulle ha blivit en framgång — bara moderaterna fått som de ville. Därför, har Gösta Bohman antytt de senaste dagarna, är det med särskilt stort svårmod som han lämnar regeringen. Men som den rakryggade och löftestrogna person han är hade han inget val. Detta, fru talman, är ett svårt fall av hyckleri och verklighetsförfalskning. Alla fakta i regeringens egen kompletteringsproposition — finansplanen, långtidsutredningen och långtidsbudgeten — visar att Sveriges ekonomiska förfall fortsätter. Det finns ingenting som tyder på någon vändning till det bättre. Tvärtom! Propositionen visar att det går ännu fortare utför, om den hittills förda politiken får fortsätta. Det enda moderaterna har att anföra till stöd för sin mytbildning är planen att genomföra en sänkning av marginalskatterna under de tre kommande åren. Men här går man till groteska överdrifter i sina påståenden att en skattereform skulle vara den enda räddningen för Sveriges ekonomi. Man hävdar att sänkta marginalskatter skulle öka arbetsviljan, öka sparandet, avskaffa skattefusket, öka sysselsättning och produktion, minska inflationen, avskaffa underskotten i bytesbalans och statsbudget osv. Det enda problem som sänkta marginalskatter möjligen inte enligt moderaterna skulle kunna lösa är det dåliga vädret. Förvisso är en skattereform ett viktigt inslag i en mera offensiv ekonomisk politik. Men då handlar det inte bara om sänkta marginalskatter utan om flera åtgärder, som sammantagna gör vårt skattesystem mera rationellt, mera effektivt — och mera rättvist. Ändå vore det en illusion att tro att enbart en skattereform skulle föra Sverige ur den ekonomiska krisen. Det kräver en radikal omläggning av politiken på flera områden: ett handfast program mot inflationen, kraftig stimulans av industrins produktion och investeringar, en effektivare energipolitik osv. Under alla förhållanden är det både dumt och farligt att förlita sig på att ett enda medel — sänkta marginalskatter — skulle lösa alla problem. Jag kan inte föreställa mig att moderaterna tror på sina egna bombastiska beskrivningar av de sänkta marginalskatternas alla välsignelser. Men deras primära syfte är ett helt annat än att medverka till att sätta svensk ekonomi på fötter igen. Och det är samma syfte som moderaterna hårt och envetet arbetat för under hela sin tid i regeringsställning: att tillföra sina egna väljargrupper ytterligare förmåner, sänka deras skatter och höja deras levnadsstandard. Och moderaterna har haft betydande framgångar tidigare — med indexregleringen av skatterna, sänkt aktievinstoch förmögenhetsbeskattning, det skattepremierade sparandet osv. Man må därför icke förundra sig över Gösta Bohmans ilska när han under skatteförhandlingarna mellan regeringen och socialdemokraterna upptäckte att hans hittills största kupp — kraftigt sänkta skatter för de högre inkomsttagarna — skulle gå om intet. Sanningen om skatteuppgörelsen mellan mittenpartierna och socialdemokraterna är nämligen att den leder till rejäla sänkningar av marginalskatten, av ungefär den storlek och omfattning som också moderaterna talat om. Men genom den nya konstruktion för skatteavdragen som ingår i överenskommelsen leder sänkningen av marginalskatterna inte till de stora sänkningar av inkomstskatten för de högre inkomsttagarna som Gösta Bohman lovat sina väljare. När Gösta Bohman upptäckte att sänkta marginalskatter inte nödvändigtvis var detsamma som mera pengar åt höginkomsttagarna — då förlorade han intresset för en skattereform. Jag kan inte finna att detta beteende är uttryck för någon högre moral och någon vilja att ta ansvar för landet. Moderaterna har alltid bedrivit en krass intressepolitik. När dessa intressen inte blir tillgodosedda — då hoppar man av. Jag beklagar inte det avhoppet. Jag hälsar med tillfredsställelse att moderaternas makt över svensk politik minskar. Men jag mår faktiskt litet illa när jag hör Gösta Bohman och andra moderater beskriva sitt parti och dess agerande som det enda rakryggade och ansvarsmedvetna i landet. Jag skulle bli förvånad om inte deras forna regeringskolleger erfar någon liknande känsla. Fru talman! Den proposition riksdagen nu skall behandla präglas alltför mycket av den moderatdominerade trepartiregeringens fördelningspolitik och ensidiga åtstramningspolitik. Det gäller de föreslagna skatteförändring tiska åtgärder arna. Det gäller inställningen till kommunernas verksamhet. Men den stora bristen är den totala frånvaron av insatser för att få fart på produktionen, bekämpa inflation och arbetslöshet. Till dessa ting får vi återkomma vid behandlingen av kompletteringspropositionen. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen vid finansutskottets betänkande nr 30.

Fru talman! När jag vaknade i morse kände jag för en kort stund lättnad över att det inte finns någon riktig regering i landet. Jag tänkte att denna något okonventionella situation skulle göra det möjligt att föra en finansdebatt som inte är så låst i positioner utan där man kan diskutera mera öppet, djärvt och fördomsfritt. Det återstår att se om sådana förhoppningar är befogade. Hur skall arbetarrörelsen i Sverige kunna bekämpa den ekonomiska krisen? Det är den fråga som står i dag. För att besvara den krävs två ting. Dels måste man klarlägga krisens egentliga orsaker. Dels måste man klargöra för sig själv vad slags samhällsutveckling man vill främja med sitt krisprogram. Diskussionen mellan ledande politiker här i landet bidrar knappast till allmänhetens förståelse av krisens bakgrund — tvärtom. De borgerliga använder gärna krisen för att skrämma folk. På det sättet mjukar man upp folks motstånd. Och då kan man naturligtvis lättare vältra över krisens bördor på de breda folklagren. I det avseendet har de borgerliga regeringarna tyvärr varit ganska effektiva. De socialdemokratiska ledarna använder gärna krisen för att bevisa hur dålig regeringen är. Det är naturligtvis lovvärt och frestande, men det kan också vara ett ganska farligt sätt att vilseleda. Det är dock inte salig Bohman som är orsak till krisen. Regeringar kan på sin höjd skapa kriser inom sig själva. Men de skapar inga sådana kriser som nu finns i samhällsekonomin. Vill man förklara krisen, måste man först röja undan en del aktuella missuppfattningar. Krisen beror t.ex. inte på att de svenska lönekostnaderna stigit ovanligt mycket. Sett över en längre period har de tvärtom stigit mindre än i flertalet jämförbara länder. Undantaget är två år i slutet av 1970-talet. Den stegringen är troligen rent statistisk. I vilket fall som helst var den tillfällig. Den kan på intet sätt förklara svårigheterna med exporten och än mindre krisen i allmänhet. Krisen beror heller inte på att vanliga inkomsttagare i Sverige har fått det för bra. Det är inte deras överkonsumtion som vållat problemen. Värdet av vanliga löntagares förbrukning har inte ökat nämnvärt — för många har det tvärtom minskat. Större delen av efterfrågan i samhället härstammar heller inte från löntagarna. Det är alltså inte med den som inflation och underskott i utrikesaffärerna kan förklaras. Oljenotan görs ofta till en av de stora bovarna. Det är tacksamt, eftersom den ju kan skyllas på andra. Men stegringen i oljekostnaden är ändå bara ett par procent av ett års samlade produktionsvärde i landet. Och ingen oljechock har motsvarat mer än en mindre del av ett års ökning i den samlade produktionens värde. Oljan kan därför inte förklara krisen. Och när förbrukningen av olja nu minskar, kan ju inte det förklara varför krisen samtidigt blir djupare. Man måste också dämpa ner skräckpropagandan kring utlandsskulden. Utlandsupplåningen är ännu så länge måttlig. Det är dessutom försvarbart att ha ett visst budgetunderskott för att hålla hemmaefterfrågan uppe. Det är därför i princip inget fel att låna till det. Om konsumtion och budgetunderskott vore mindre, skulle det inte öka investeringarna. Det skulle tvärtom göra krisen djupare. Hemmamarknaden skulle bli mindre. Det skulle i sin tur avskräcka från att investera, inte underlätta det. Varur stiger då den ekonomiska krisen? Ekonomiska system förändras. Man kan gilla eller ogilla det nuvarande ekonomiska systemets natur. Men man kan oavsett detta bemöda sig om att förstå dess utveckling. Det kapitalistiska systemets utrymme i världen har krympt. Samtidigt har dess teknologiska kapacitet kraftigt växt. Följden är en hotande minskning i avkastningen på kapitalet och en risk för att stora kapital förlorar i värde. För att undvika detta, tvingas systemet till ett slags stor omgruppering av resurser. Man flyttar t.ex. industri och pengar från vår del av världen till andra delar. Den nya teknologin kräver också stora kapital. Det är då bara de stora kapitalgrupperna som orkar med att hävda sig i denna process. Det driver på koncentrationen av kapital. Vi får stora internationella företagskombinationer som saknar anknytning till något speciellt land. Varje nyinvestering kräver alltmer kapital jämfört med tidigare. Eftersom marknaden för avsättning inte växer tillräckligt ökar kreditsystemets betydelse. Finanskapitalet stärker sålunda sin ställning på produktionskapitalets bekostnad. Ett allt mindre antal stora finansgrupper behärskar allt större delar av näringsliv och finansväsen, både inom landet och utomlands. Hur påverkar nu allt detta krissituationen i Sverige? Omgrupperingen av kapital leder till att utrustning som förut kunde köpas inom landet köps utifrån. Det är ofta en handel inom samma finanseller företagsgrupp. Det leder naturligtvis till ökad påfrestning på utrikeshandeln. De mer pressade villkoren för produktionskapitalet uppmuntrar till att tjäna snabba pengar i spekulativa verksamheter. Indirekt leder det till att de gamla klassiska exportindustrierna inte förnyas tillräckligt och att nya exportindustrier inte heller växer tillräckligt. Inslaget av spekulation driver på inflationen. Det gör också koncentrationen av kapital. Med en stark koncentration kan konkurrensen begränsas tiska åtgärder eller styras. Man ökar på det sättet möjligheterna att med hjälp av konstlade priser skydda sig mot den sänkta avkastningen som hotar. I denna prisuppskörtning och spekulation finner vi huvudorsaken till inflationen. Det är nämligen inte möjligt att förklara en 14-procentig årlig inflation med löntagarnas konsumtion, eftersom den sistnämnda inte längre växer. Vad får vi fram för slutsatser av detta? En viktig slutsats är att man ingenting vinner på att minska löntagarnas konsumtion i stort, inte heller på någon social nedrustning. Budgetbesparingar kan vara nödvändiga av många andra skäl. Men de hjälper inte landet ur krisen, eftersom de inte har att göra med krisens orsak. En annan viktig slutsats är att man inte kan bekämpa krisen med mindre man vill förändra de faktorer som i grunden har vållat dem. Det är på den punkten som arbetarrörelsens krispolitik kommer in. Det farliga är att socialdemokratins ledning tycks ha ungefär samma analys av krisen som de borgerliga, om också inte exakt samma mening om medlen. Socialdemokratins ledning går ut och hävdar att vi måste satsa på exportindustrin. Socialdemokratins ledning ställer frågor till sitt partifolk: Vad vill du spara på? Folkpensioner? Barnbidrag? Sjukvårdsersättning? Kan du tänka dig längre arbetsvecka? Socialdemokratins ledning gör sig kvitt sista resten av Ernst Wigforss gamla skattepolitik genom att komma överens med mitten om att marginalskatten aldrig får stiga över en viss nivå. Socialdemokratins ledande talesmän accepterar alltså en borgerlig ekonomisk filosofi. De socialdemokratiska tidningarna går ut och säger att framtida löntagarfondssystem skall ge riskkapital åt företagen. Men de skall inte hota de gamla ägarnas maktställning. Man säger t.o.m. att storindustrin och socialdemokratin är de två krafter som i samverkan kan regera landet. Den här frågan har avgörande betydelse. Den berör den framtida politiska kurs som stakas ut av en kommande arbetarmajoritet. Socialdemokratins ledare hävdar att de tekniskt sett är bättre på att regera än de borgerliga ledarna. Det är säkerligen en fullt riktig uppfattning, bekräftad av synnerligen färska erfarenheter. Men vad kommer arbetarrörelsen i för läge, om den också fortsättningsvis väljer att regera inom de givna kapitalistiska ramarna? Varje regering har att välja mellan två ting. Antingen får den regera inom ramar som bestäms av dem som har makten över ekonomin, eller också måste den själv skaffa sig grepp om dessa ramar och förändra dem. Försöker man tolka de socialdemokratiska ledarnas inställning framgår det nog, såvitt jag kan förstå, att de inte tänker sig att förändra ramarna. Men hur skall man då föra krispolitik? Det är knappast realistiskt att tro att ökad export skulle kunna vara av sådan omfattning att den skulle lyfta Sverige ur krisen eller vara en ledande faktor i ett uppsving. Ingenting talar för att svensk export i nämnvärd utsträckning skulle tränga undan andra länders på världsmarknaden. Det är möjligt att det hade varit annorlunda, om den kapitalistiska världsmarknaden hade växt kraftigt. Det gör den nu inte, och det är inte heller att vänta att den skall göra det. Hur skall man komma till rätta med inflationen? Det hjälper knappast att skära ner löntagarnas konsumtion ytterligare eller att minska de offentliga utgifterna — inflationens orsak finns inte där. Den sektor — finanslivet — där inflationens orsak finns, har ingen svensk regering i dag något rejält inflytande över. Vill man komma åt spekulation och inflation, måste man skaffa sig ett sådant inflytande. På 1930-talet kunde man häva krisen genom att staten spädde på konsumtionen. Det kan man inte göra i dag, i varje fall inte på samma enkla sätt. Det skulle naturligtvis späda på också en redan kraftig inflation, som ju inte fanns på 1930-talet. Och även om ett visst budgetunderskott är önskvärt i nuvarande läge, kan det inte göras hur stort som helst. Inte heller kan man förlita sig på att en allmän stimulans av ekonomin skulle locka finansgrupperna att investera i Sverige. Det sannolika är att de inte kommer att svara på en sådan stimulans. Hur skall man minska importberoendet när det gäller insatsvaror? Hela strävan från kapitalets sida går ju ut på att flytta ut mer och mer av sådan produktion. Det är helt osannolikt att aldrig så mycket stimulanser och subventioner från staten skulle kunna vända den tendensen. Kort sagt: Går det över huvud taget att driva någon effektiv krispolitik utan att gripa in i själva de kapitalistiska ramarna för ekonomin? Alternativen är enligt vår mening att regera över dessa ramar eller att låta sig regeras av dem. En verklig krispolitik förutsätter i dag offentligt ägande och offentlig makt över bankväsendet och finansvärlden. Den förutsätter också samhälleligt ägande och löntagarmakt över åtminstone den del av kapitalet som skall svara för de nya inslagen i den ekonomiska utvecklingen. Den svenska storfinansen är inte svensk längre. Den är multinationell. Dess intressen är andra än den nationella politikens. Storfinansens strävanden är i grund andra än intressena hos dem som vill lyfta Sverige ur krisen. Det går därför inte längre att regera Sverige tillsammans med storfinansen — inte för en arbetarrörelse som vill bekämpa arbetslöshet och kris, utslagning och rovdrift. Det är dags att förändra ramarna. Man kan rent av säga att det är hög tid att förändra dem. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionen.

Herr talman! Sveriges ekonomiska läge är nu så ansträngt att åtgärder måste vidtas fortlöpande för att balansbristerna inte skall förvärras. Detta faktum har varit utgångspunkten för finansutskottets behandling av de båda propositionerna 118 om ekonomisk-politiska åtgärder och 116 om kommunalekonomiska frågor samt de motioner som väckts med anledning av dessa båda propositioner. tiska åtgärder tiska åtgärder Eftersom de kommunalekonomiska frågorna kommer upp i ett senare avsnitt av dagens överläggningar, skall jag begränsa mitt anförande till att huvudsakligen gälla finansutskottets betänkande nr 30. Huvudfrågan i detta betänkande gäller inriktningen av det ekonomiska handlingsprogram som regeringen redovisar i propositionen 118. Utskottet tillstyrker vad som redovisas i propositionen och avstyrker samtliga motioner. Utskottets socialdemokratiska ledamöter har i en reservation yrkat avslag på propositionen och bifall till den socialdemokratiska partimotionen. Att Sverige har svåra ekonomiska problem har sagts otaliga gånger från denna och andra talarstolar. Sedan den stora oljeprishöjningen 1979-1980 har vårt läge allvarligt förvärrats. Ändå tycks det på många håll finnas en kvardröjande föreställning, att det nog egentligen inte är så farligt med våra problem. Detta lättsinne har då och då uppmuntrats av de inslag av missnöjespropaganda som förekommer i den svenska politiska debatten. Som jag ser det, herr talman, är det en viktig uppgift för oss alla att klargöra för svenska folket allvaret i vår ekonomiska situation, som hittills delvis har dolts för allmänheten genom att underskottet i utrikesaffärerna och den motsvarande utlandsupplåningen i stort sett använts till att finansiera en offentlig och privat konsumtion. Detta har inneburit att vi har levt över våra tillgångar. Det som gör vår situation så allvarlig är att vi har en svår obalans i våra utrikesaffärer, en obalans som till stor del förorsakats av vårt oljeberoende men också av andra varaktigt förändrade internationella konkurrensvillkor. Detta ställer mycket stora krav på förändringar, anpassningar och utbyggnader av vårt näringsliv. Vad som i värsta fall kan inträffa är att obalansen mot utlandet, försämrad konkurrenskraft och en otillräcklig svensk anpassning till de nya förutsättningarna leder oss in i en nedåtgående spiral, där vi får en successivt sjunkande levnadsstandard och en permanent otillräcklig kapitalbildning. Mot den bakgrunden är det en oerhört angelägen uppgift att återvinna den ekonomiska balansen och lägga grunden till en positiv ekonomisk utveckling för 1980 och 1990-talen. Är det då så allvarligt om den svenska standarden sänks något? Nej, det är inte allvarligt om vi tvingas inskränka vår privata, statliga och kommunala konsumtion något. Det krävs därför egentligen inte några särskilt jättelika uppoffringar och det innebär inga orimliga krav på svenska folket, om vi nödgas hålla tillbaka både den privata och den offentliga konsumtionen för att kunna satsa på export, på kapitalbildning — främst produktiva investeringar i industrin — samt på energisparande åtgärder och alternativ energiproduktion. Innebörden av allt detta är att utrymmet för konsumtionen nu inskränks till förmån för möjligheterna att upprätthålla en tillräcklig ekonomisk standard och en social välfärd under kommande år. Det svåra läget i många av världens fattiga länder ställer också krav på oss om fortsatt generositet när det gäller bistånd till dessa fattiga länders utveckling. Vill vi föra en framgångsrik ekonomisk politik och även ta på oss vårt internationella ansvar, måste vi alltså hålla tillbaka vår egen konsumtion. En fortgående negativ ekonomisk utveckling ökar också klyftorna inom nationen. Det blir en god jordmån för konfrontation och extremism. Tolerans och hänsynstagande till medmänniskor sätts på undantag. Omsorgen om och ansvaret för medmänniskor som är sämre lottade förblir inte längre en självklarhet. Det blir något för vilket man måste föra en hård kamp. Arbetet på att vända den ekonomiska utvecklingen har därmed ett syfte som går långt utöver de egentliga ekonomiska problemen. Det är ett arbete som ytterst syftar till att bevara ett samhällsklimat som gör en ansvarsfull politik på alla områden möjlig. Detta är den yttersta grunden för att vi måste avvisa konfrontationen som politisk arbetsmetod, och vi menar att det är en skyldighet för oss alla att där så är möjligt försöka lösa de stora frågorna i samförstånd. Det krävs ju inga större arbetsinsatser för att göra sänkta marginalskatter, särskilt stöd till flerbarnsfamiljer, exportstimulerande åtgärder och avverkningsstimulanser populära. Men bland de nödvändiga åtgärderna finns också skärpta energiskatter, begränsningar av reseavdrag och underskottsavdrag, nedskärningar på olika inkomstöverföringar på hushållen och höjda skogsvårdsavgifter. Där ingår också energiska åtgärder syftande till att dämpa expansionstakten i kommunernas konsumtion. Flera av de här förslagen från regeringen går igenom utan några egentliga invändningar här i riksdagen, andra har föranlett reservationer från socialdemokraterna. De olika detaljförslagen kommer att kommenteras av andra talare i den här debatten. Vad jag vill understryka är att var och en av dessa åtgärder måste bedömas utifrån en helhetssyn på vad det ekonomiska läget kräver. Det går inte att bedöma åtgärd efter åtgärd genom att sticka upp ett fuktat finger i luften och låta den politiska vindriktningen avgöra förslagens öde. Skall det bli möjligt att vinna förståelse för den nödvändiga satsningen på export, investeringar och energisparande, så krävs ett starkt samhällsansvar i ordets bästa bemärkelse och mindre av ombudsmannatänkande både inom de politiska partiernas verksamhet och i samhällsdebatten i övrigt. Jag har tidigare vid flera tillfällen uttalat uppfattningen att de som företräder partsintressen av olika slag bör visa stor hänsyn mot andra grupper. Det jag nu sagt gäller inte i första hand de fackliga företrädarna. Det hör till deras jobb att tjäna den egna intressegruppen. Vad jag menar är, att politiker och politiska partier bör akta sig för ombudsmannatänkandet, om de vill undgå risken att deras ställningstaganden i intressekonflikter kan komma att lida av en svår slagsida. Engagemanget bör i vart fall hellre knytas till de svagastes intressen än till de fackligt eller ekonomiskt redan mycket starka gruppernas önskemål. Huvudfrågan i finansutskottets betänkande nr 30 gäller inriktningen av det ekonomiska handlingsprogrammet. Jag skall försöka att kortfattat jämföra tiska åtgärder utskottets uppfattning om programmets huvudpunkter med vad som redovisas i den socialdemokratiska reservationen. Marginalskattesänkningen är en av handlingsprogrammets huvudpunkter. Utskottet understryker att en marginalskattesänkning av den omfattning som regeringen angivit är nödvändig. Men det betyder inte — och det säger jag med anledning av Kjell-Olof Feldts anförande — att någon menar att marginalskattesänkningen skulle vara den enda saliggörande åtgärden. Vi pekar på de höga marginalskatternas negativa inverkan på viljan till extra arbetsinsatser och de ökade riskerna för skattefusk och skatteflykt. Utskottet slår också fast vad som sägs i propositionen, att en totalfinansiering av skattereformen är nödvändig i det statsfinansiella läge vi nu har. Sedan överenskommelsen med socialdemokraterna träffats på denna punkt, har en ganska överhettad debatt pågått med beskyllningar mot mittenpartierna för att ha frånträtt det handlingsprogram som regeringen kungjorde den 3 februari och som ligger till grund för den proposition vi i dag behandlar här i riksdagen. Enligt min mening är både överläggningarna och deras resultat en ganska naturlig följd av vad som står i propositionen. Jag vill peka på några meningar som ger belägg för detta. För det första meddelar föredraganden att han ämnar ta upp överläggningar med arbetsmarknadens parter och den socialdemokratiska oppositionen och därefter återkomma till regeringen med förslag. Jag tar för givet att hela regeringen menade allvar med dessa överläggningar. Man borde ha kunnat förutsätta att hela regeringen ansåg att syftet med överläggningarna skulle vara att uppnå samförstånd. Om några av ledamöterna av regeringen redan då propositionen skrevs för mer än två månader sedan hyste den uppfattning som de senaste dagarna kommit till uttryck i debatten, nämligen att varje samförstånd med oppositionen borde uteslutas, borde propositionen inte ha innehållit några löften om överläggningar över huvud taget. Men detta skulle ha stått i skarp strid med regeringsdeklarationen 1979, att breda samförståndslösningar skulle eftersträvas i trepartiregeringens arbete. För det andra sägs det i propositionen: ”En marginalskattereform av den omfattning som här redovisats kommer att ställa krav på en anpassning av bruttolönerna under de kommande åren.” För det tredje sägs — som också understrukits av utskottet — att marginalskattereformen måste totalfinansieras. För det fjärde redovisas i propositionen ganska utförligt det utredningsarbete som pågår eller som krävs i fråga om underskottsavdrag och ränteavdrag och det samband dessa frågor har med marginalskattereformen. Att de frågor jag nu nämnt — anpassningen av bruttolönerna, finansieringen och avdragsfrågorna — skulle tas upp vid överläggningarna mellan regeringen och oppositionen måste anses både naturligt och nödvändigt. Eftersom nuvarande avtal löper t.o.m. 1982 och eftersom ändrade avdragsbestämmelser ej hinner utformas och genomföras fr.o.m. inkomst året 1982, så har man i överenskommelsen med oppositionen kommit fram till att marginalskattereformens första steg kan tas först inkomståret 1983.

Skulle reformen kunna genomföras på två år i stället för på tre år blir det ingen försening alls av det slutliga genomförandet. Den slutsats i marginalskattefrågan som samtliga partier borde ha kunnat enas om skulle jag vilja sammanfatta på följande sätt. Både skattereformens sakliga innehåll som den utformats i uppgörelsen med socialdemokraterna och en bred samling kring reformens genomförande är nödvändiga förutsättningar för att vi skall komma vidare på den mödosamma väg vi måste gå för att rätta till balansproblemen i svensk ekonomi. Vad som i verkligheten vunnits är garantier för att en marginalskattereform verkligen kommer till stånd. Om jag sammanfattar regeringspartiernas och socialdemokraternas ställningstaganden till de förslag som behandlas i finansutskottets betänkande nr 30 — och då också tar med vad som hänt i marginalskattefrågan efter det att betänkandet justerats — så blir bilden följande. I fråga om marginalskattesänkningen och därtill hörande frågor har en uppgörelse träffats mellan centerpartiet, folkpartiet och socialdemokraterna. Den stora besparingsposten höjd energiskatt godtas av socialdemokraterna, medan den ungefär lika stora inkomstförstärkningen genom begränsade reseavdrag avvisas. Vad man enligt regeringsförslaget vinner på minskade bostadssubventioner för äldre hus vill socialdemokraterna använda för ökad subventionering av nya hus. Det ökade stödet till barnfamiljerna avvisas av socialdemokraterna, som i stället vill använda motsvarande belopp, 135 milj.kr., för att öka bostadsbidragen. I fråga om minskade skatteförskott och skatteutjämningsbidrag till kommunerna och de minskade livsmedelssubventionerna vill socialdemokraterna ta ställning senare, som Kjell-Olof Feldt sade i sitt anförande nyss. I denna bild av partiernas ställningstaganden har samstämmigheten, i vart fall efter uppgörelsen i marginalskattefrågan, ett väl så stort utrymme som splittringen. När socialdemokraterna i reservationen yrkar avslag på regeringsförslaget om inriktningen av det ekonomiska handlingsprogrammet, så stämmer detta yrkande enligt min mening inte särskilt väl överens med ställningstagandena i de olika delfrågorna. Det hårda omdöme som Kjell-Olof Feldt gav regeringens förslag är inte heller särskilt välgrundat — i vart fall om vi begränsar oss till de förslag som vi debatterar här i kammaren i tiska åtgärder tiska åtgärder dag. Där finns ju, som jag nyss har redovisat, samstämmighet på några väsentliga punkter, oenighet på några andra och inget ställningstagande alls från socialdemokraternas sida i den tredje gruppen av frågor. Följaktligen borde det nu vara fullt möjligt att undvika en ytterligare upptrappning av motsättningarna i debatten om svensk ekonomi. Den viktiga frågan, som jag ser det, är: Skall vi lyfta fram och förstora de meningsmotsättningar som finns och driva våra meningsmotståndare så långt ifrån oss som möjligt, eller skall vi undersöka på vilka punkter vi kan tänkas komma överens och försöka arbeta fram samförståndslösningar? Jag är, herr talman, för min del övertygad om att det är den sistnämnda av dessa metoder vi nu måste använda. I det parlamentariska och ekonomiska läge vi nu befinner oss i är detta en tvingande nödvändighet, om vi inom rimlig tid och utan uppslitande och ekonomiskt förödande tvister skall kunna komma till rätta med våra ekonomiska problem. Herr talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan i betänkande 30 på samtliga punkter.

Herr talman! Jag vill fråga utskottsoch regeringstalesmannen ett par saker. En bärande del av de borgerligas ekonomiska filosofi går ut på att om man minskar konsumtionen, så ökar man utrymmet för investeringar. Är det ett korrekt antagande? Får man den effekten när man vidtar en sådan åtgärd? Två tredjedelar av efterfrågan i landet riktar sig till hemmamarknadens produktion. Om man minskar konsumtionen, leder det då till ökade investeringar inom den del av produktionen som producerar för hemmamarknaden? Rimligvis kan det inte göra det, eftersom den får en sämre efterfrågan, ett sämre underlag. Det finns ingen anledning för någon kapitalägare att satsa där.

Jag kan inte förstå hur man kan garantera att en sänkt konsumtion skulle leda till ökade investeringar. Man hävdar vidare att sänkt konsumtion för de breda folklagren skulle leda till ökat utrymme för investeringar i exportindustrin, men jag har litet svårt att förstå hur man kan påstå något sådant. För herr Enlund är väl inte ute för att tvinga det svenska storkapitalet att investera i exportnäringarna. Sådant är han ju motståndare till. Varför skulle då egentligen storkapitalet göra det, såsom exportförutsättningarna ser ut i dag? Vi vet inte om man skulle få något ökat utrymme, eftersom vi inte exakt vet effekterna av en konsumtionsminskning. Men låt oss anta att storkapitalet får mer pengar i handen. Är det då så säkert eller ens troligt att man skulle störta i väg och skapa en massa nya exportindustrier, som dessutom skulle vara så enormt bra att de skulle tränga undan andra länders export från den kapitalistiska världsmarknaden? Jag tror inte på sådana konstruktioner. Man får visa att de har större trovärdighet än man hittills visat, innan vi kan förlita oss på dem.

Herr talman! Det var starkt ekumeniska tonfall som nu hördes från finansutskottets ordförande. Nu vill han arbeta fram samförståndslösningar, nu vill han dämpa motsättningarna kring den ekonomiska politiken. Jag måste säga att det varit andra takter i finansutskottet när Eric Enlund som ordförande dunkat igenom de borgerliga propositionerna. Då har det inte getts någon som helst antydan om att vi skulle diskutera innehållet i utskottets betänkande. Men det är naturligtvis så att Eric Enlund nu har sluppit ut ur högerburen. I varje fall sitter han litet ängsligt flaxande i dörren och undrar om han vågar ge sig i väg. Jag vill då tala om för Eric Enlund och eventuellt andra intresserade, att om det skall uppstå något samförstånd om den ekonomiska politiken i det här landet, får nog finansutskottets ordförande sträcka ut ordentligt och låta vingarna bära. De inledande moraliteter som Eric Enlund hade om att folk i det här landet är fräcka nog att klaga över den borgerliga ekonomiska politikens resultat var mycket litet påkallade. Det är nämligen så att folk i det här landet —i varje fall många som jag kunnat lyssna till — nog begriper att det kan vara fråga om att dra åt. Men de ställer två krav, och inget av de kraven har uppfyllts av den borgerliga politiken. Det ena kravet är att det skall leda till resultat, att det skall kunna spåras någonstans vart uppoffringarna tagit vägen och vad de ledde till. Det Eric Enlund helt gick förbi — och det må vara honom förlåtet i denna stund — är att den kompletteringsproposition som vi fått och som vi skall behandla om en månad visar att allting går åt fel håll. Med den nuvarande politiken verkar det vara ofrånkomligt att vi innan året är slut har en arbetslöshet som ligger i varje fall väsentligt över 175 000 människor. Företag går omkull. Inflationen rasar vidare. Folk har fått uppleva att deras matkostnader på ett och ett halvt år ökat med 35 26. Då undrar man: Vad gör regeringen? Det andra kravet som vi ställt är att ingen börda som läggs på här och inget villkor som utställs får slå orättvist. Den politik som Eric Enlund och andra folkpartister har medverkat till i fyra och ett halvt år har icke på något vis uppfyllt det kravet.

Herr talman! Först ett svar på Jörn Svenssons direkta fråga om man kan garantera att investeringarna ökar om konsumtionen hålls tillbaka. Det kan man naturligtvis inte utan vidare garantera. Det måste också kombineras med ett sådant klimat för svenskt näringsliv att man kan få lönsamhet på sina tiska åtgärder tiska åtgärder investeringar. Den avgörande frågan för oss, Jörn Svensson, är emellertid att få balans mellan konsumtion och produktion. Att döma av Jörn Svenssons första inlägg så menar han åtminstone nu att budgetunderskottet inte får bli hur stort som helst. Men tittar jag på den motion som vänsterpartiet kommunisterna har väckt och som behandlas i detta betänkande, så finner jag att ni går emot förändringar av reseavdragsbestämmelserna, att ni går emot höjningen av energiskatten och att ni går emot en reducering av livsmedelssubventionerna. Ni vill väl dessutom späda på ytterligare när det gäller barnfamiljerna. Sammantaget, Jörn Svensson, ger detta ett budgetunderskott som kan bli hur stort som helst. När det sedan gäller Kjell-Olof Feldts reflexioner kring mina — som han sade — inledande moraliteter vill jag svara att det inte alls finns någon nyansskillnad i fråga om mina ambitioner att försöka åstadkomma samförstånd i svensk politik. Mot bakgrund av de tidigare meningsskiljaktigheterna i bl.a. skattefrågorna och inte minst med tanke på att socialdemokraterna tidigare i många år har försvarat höga marginalskatter kan frågan naturligtvis uppstå: Hur är det möjligt att partier med så pass olika utgångspunkter ändå kan bli överens i en så central fråga som denna? Ja, förklaringen, Kjell-Olof Feldt, är ganska enkel: Alla partier arbetar i samma ekonomiska verklighet. Vi måste ta itu med underskotten i utrikesaffärerna och i budgeten, med den för låga produktionen, med för små investeringar, med illa fungerande kapitalmarknader samt med ett stort oljeberoende. Verkligheten framtvingar helt enkelt åtgärder mot de hinder som finns för att landet skall kunna återvinna ekonomisk balans. När man tvingas lämna de politiska skyttegravarna skjuts också gamla meningsmotsättningar i bakgrunden till förmån för en mer saklig diskussion. Vad som tidigare har varit kontroversiellt kan då bli en ekonomisk nödvändighet för alla partier under 1980-talets kärvare villkor. I detta sammanhang vill jag säga att marginalskattesänkningen och därmed sammanhängande åtgärder — bl.a. avdragsreformen — är typiska exempel på detta. Jag är litet besviken över Kjell-Olof Feldts stridssignaler, som inte riktigt bådar gott för framtiden när det gäller att åstadkomma det samförstånd som vi oundgängligen behöver här i Sverige för att vi skall kunna klara våra ekonomiska problem.

Herr talman! Nu fick vi alltså reda på, att om man skär ned konsumtionen, har man därmed på intet sätt garanterat att de investeringar i näringslivet kommer till stånd som Eric Enlund hoppas på och som den borgerliga majoriteten har byggt hela sin politik på. För att dessa investeringar skall kunna komma till stånd, krävs det någonting annat och mer än en sänkning av konsumtionen. Det krävs, säger Eric Enlund, ett företagsvänligt klimat, ett klimat som gör att investerarna inte sitter och håller på sina pengar som de har fått genom att vi andra har minskat vår konsumtion, utan att de verkligen sätter in pengarna i produktionen. Man måste skapa ett sådant klimat att de blir villiga att frivilligt göra detta. Men jag skall gå vidare i mitt frågande, efter den tankelinje som jag börjat med.

Såvitt jag förstår kan man inte heller garantera att avkastningen blir så enorm att den kan åstadkomma någonting sådant.

De privata investerarnas intressen gäller ju inte en satsning i tillräcklig omfattning på det svenska näringslivet. När man studerar de gamla industriländernas situation i den krisdrabbade världskapitalistiska ekonomin, tycker jag att detta är helt uppenbart.
Herr talman! Det går undan i svängarna i dag. Nu är samförstånd oundgängligen nödvändigt för att vi skall kunna lösa våra ekonomiska problem, säger Eric Enlund. Men det är ju inte länge sedan socialdemokratisk politik beskrevs som en stor fara för det här landet.

Allt detta är ju sakliga motsättningar. Ingenting ändras ett dugg bara därför att moderaterna har lämnat regeringen. De som är kvar måste ju begripa att vi aldrig blir överens så länge den politiken bedrivs. Sedan har vi det här med samhällsansvar och moral. Det verkar enkelt när man säger att det krävs att alla skall ta ansvar och att det är god moral att bära ansvar. Men då får man inte göra som Eric Enlund för ungefär två veckor sedan var beredd att göra. Den skattesänkning som regeringen planerade i februari innebar ju att skatterna mycket kraftigt skulle sänkas ”rakt av” för folk med höga inkomster samtidigt som regeringen i riksdagen lade fram förslag som betydde en höjning av skatterna för dem som har låga inkomster. Det var det som vi lyckades förhindra, i varje fall delvis — då det gällde marginalskattesänkningen. Det går inte för någon att säga: Vi är beredda att ta samhällsansvar, vi är beredda att göra uppoffringar vid lägre skatt. Det var vad etablissemanget gjorde. De som ställde sig upp och hyllade tanken på en marginalskattesänkning tittade i sin egen plånbok och räknade snabbt ut: Här haglar tusenlapparna. Kan jag visa samhällsansvar genom att tiska åtgärder konsumtionen leder till en ökning av investeringarna, hur kan han då tiska åtgärder ta emot 20 000 kr. i skattesänkning, då är jag helt för det. Men det var ju så det inte fick bli, Eric Enlund — om vi skall tala om god moral i politiken. Ett ytterligare exempel är det skattepremierade sparande som ni har genomfört och som vi yrkat avslag på och anser vara orättvist och omoraliskt och ett enormt slöseri med skattebetalarnas pengar. Här handlar det också om moral — om man skall tala om för vanligt folk, som inte har någon möjlighet att spara i dag, att de skall ta ansvar och vara med och bära uppoffringar. Det handlar litet grand om konsekvens i politiken. Det går inte att nu — efter en regeringskris — säga att det oundgängligen krävs samförstånd. Då får Eric Enlund radera ut en rad ting som har uträttats av den borgerliga regeringen.

Herr talman! Utmärkande för Jörn Svenssons senaste inlägg är den vanliga ambitionen hos vpk att spendera pengar utan att tala om var de skall tas. I varje fall för en vanlig, enkel människa är det ganska självklart att vill man skapa utrymme och resurser för ökade investeringar här i landet, då måste man försöka dämpa konsumtionen för att få fram de möjligheterna. Jag undrar vidare, Kjell-Olof Feldt, beträffande frågan om samförstånd eller konfrontation: Vad är det Kjell-Olof Feldt kritiserar? Det är att det skulle saknas offensiva insatser som skulle kunna sätta fart på svensk ekonomi. Där vill jag säga att det även från socialdemokratin har kommit ett erkännande av att en marginalskattesänkning är nödvändig för att få folk att satsa på en längre och mer kostsam utbildning, bygga fabriker, köpa aktier eller arbeta mer — alltsammans nyttiga verksamheter. När det gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder vill vi underlätta industrins nyrekrytering, bl.a. genom ett särskilt stöd. Flyttningsbidraget görs skattefritt, och vi vill ha en översyn av arbetsmarknadslagarna. Skogsavverkningsfrågorna har inte nämnts, men där har vi vår modell med en stimulans genom skatteavdrag som finansieras med höjda skogsvårdsavgifter. Då är frågan till Kjell-Olof Feldt: Om Kjell-Olof Feldt kritiserar de här åtgärderna och finner dem otillräckliga, är det då inte rimligt att Kjell-Olof Feldt talar om vad han ytterligare vill komma med, som är av den arten att det kan göras i varje fall någorlunda troligt att det skulle sätta fart på svensk ekonomi? Såvitt jag har kunnat utröna av anförandet i dag och vad som sagts tidigare har några sådana förslag inte presenterats. Jag tycker att det är beklagligt.

Herr talman! Den proposition vi nu behandlar innehåller huvudpunkterna i trepartiregeringens ekonomiska handlingsprogram. Detta hälsades med stor tillfredsställelse när det lades fram i början av februari. Handlingsprogrammet kunde ses som det tredje steget i regeringens åtgärdsoffensiv för att återställa balansen i Sveriges ekonomi. Det första var den målsättning och de riktlinjer för det offentliga besparingsarbetet som presenterades i kompletteringspropositionen för ett år sedan. Efter ett mellanspel med den stora arbetsmarknadskonflikten och den därav förorsakade, stabiliseringspolitiskt motiverade momshöjningen vid den urtima riksdagen i september togs det andra steget med regeringens sparplan senare under hösten. Även det ekonomiska handlingsprogrammet innehöll kraftfulla besparingsåtgärder. Men framför allt fanns där också åtgärder som mera direkt syftade till att frigöra de produktiva krafterna i samhället och förstärka vårt lands internationella konkurrenskraft. Det är inget tvivel om att offentliggörandet av detta program bidrog till att vända valutautflödet och att återställa förtroendet för Sveriges möjligheter att på egen hand arbeta sig ur krisen. Finansutskottets borgerliga majoritet har, som utskottsordföranden tidigare framhållit, tillstyrkt propositionen i dess helhet. Vi fäster stor vikt vid den minskning av budgetunderskottet som förslaget om ytterligare besparingsåtgärder syftar till. Utskottet gör ett betydelsefullt principuttalande, när det framhåller att minskningen av livsmedelsoch bostadssubventionerna bör ses som led i en medveten, nödvändig strävan att avlasta statsbudgeten en del av de mycket stora inkomsttransfereringar av generell karaktär som belastar budgeten. Det framhålls vidare i betänkandet att skall strävandena att begränsa budgetunderskottet bli effektiva, krävs det ytterligare steg i samma riktning. Det viktigaste inslaget i trepartiregeringens ekonomiska handlingsprogram var dock löftet om en snabb och rejäl marginalskattereform. Regeringen slog den 3 februari fast att en varaktig förbättring av den svenska industrins produktionsförmåga inte kan åstadkommas utan att marginalskatterna sänks.

Och Rolf Wirtén betecknade vid presskonferensen i samband med propositionens framläggande ”en marginalskattereform som den kanske mest angelägna, mest offensiva åtgärden” med det betydelsefulla tillägget ”just nu”. Propositionen återger också den uppläggning av marginalskattereformen som de tre borgerliga partierna, efter hårda förhandlingar och ömsesidiga hänsynstaganden, hade enats om. Marginalskatten skall för det helt tiska åtgärder tiska åtgärder dominerande antalet heltidsarbetande inkomsttagare sänkas till högst 50 96. Även de högsta skattesatserna måste sänkas och marginalskattespärren anpassas till detta. Reformen avses genomförd i tre steg med början 1982. Slutåret blir därmed 1984. Jag har så detaljerat återgivit dessa huvudpunkter i propositionen därför att det av utskottsordförandens anförande tidigare i dag föreföll som om han hade lyckats förtränga det mycket klara budskap vi i utskottsarbetet haft att utgå ifrån och som vi också återgivit i utskottets betänkande. Herr talman! Jag behöver väl inte påminna om att en skattereform med den inriktning som anges i propositionen är något som vi moderater länge har strävat efter och kämpat för. Det stora budgetunderskott som har uppträtt under senare år har inte gett oss anledning att ändra inställning. Tvärtom har det stärkt oss i vår uppfattning. Sverige har världens hårdaste skattetryck och högsta marginalskatter på vanliga inkomster — ändå har vi bland de svagaste statsfinanserna i industriländerna. Slutsatsen blir mot denna bakgrund att budgetunderskottet är så stort, inte därför att skatterna är för låga, utan därför att de är för höga. Bristen på jämvikt i statens finanser kan inte förklaras på annat sätt än att medborgarna i egenskap av skattebetalare inte är beredda att bestrida de stora offentliga utgifter som vi politiker beslutar om för deras räkning. Den nödvändiga minskningen av budgetunderskottet måste därför i allt väsentligt åstadkommas genom nedskärningar på utgiftssidan. Detta budskap har vi moderater fört fram i åratal. Det intressanta är att vi får allt fler instämmanden. Lyssna bara till Bo Jonas Sjönander som, innan han blev chef för AP-fonden, var statssekreterare i det socialdemokratiskt styrda finansdepartementet: ”Jag tillhör dem som anser att vi nått en ekonomisk gräns för skattetrycket. Det är inte möjligt att lösa problemen med fortsatta skattehöjningar. Skattehöjningar minskar tillväxten i ekonomin. Detta är ett skäl — det finns flera andra — varför fortsatta skattehöjningar inte kommer att ge några nämnvärda ytterligare skatteinkomster.” Det kan nämnas att Sjönander var ordförande i 1972 års skatteutredning och där verkligen fick direkt möjlighet att begrunda de frågor vi här diskuterar. I sitt tal vid Uplandsbankens bolagsstämma för några veckor sedan fortsatte Sjönander: ”Marginalskatterna. Behöver de kommenteras? De är det mest absurda inslaget i vår politiska ekonomi.” En liknande bedömning gör finansutskottets majoritet, som framhåller att nuvarande höga marginalskatter även i vanliga inkomstskikt har avsevärda negativa verkningar på viljan till extra arbetsinsatser, liksom att de ökar riskerna för skattefusk och skatteflykt. Ett mått på de höga marginalskatternas skadliga effekter är den stora och av allt att döma växande omfattningen av den dolda sektorn. Det är inte bara den totala arbetsvolymen utan även arbetskraftens rörlighet som påverkas. Som utskottet påpekar, skulle en marginalskattereform öka arbetskraftsutbudet och tillväxten i den svenska ekonomin, varvid även skatteunderlaget skulle bli större. Finansutskottet tar därmed ställning i det val mellan efterfrågestimulans och utbudsekonomi som jag berörde redan i finansdebatten. En traditionell efterfrågestimulerande konjunkturpolitik i Keynes anda avser att motverka underkonsumtion och att pressa upp den ekonomiska aktiviteten mot kapacitetstaket. Men dagens problem är i stället en överkonsumtion, som tar sig uttryck i ett underskott i bytesbalansen på ca 20 miljarder kronor. Och vi svenskar tar i anspråk andra och fattigare länders sparande, inte för att genomföra produktiva investeringar utan för att tillgodose önskemål om en större förbrukning än vad vi själva vill eller kan arbeta ihop till. Så snart en ökad efterfrågan på svenska nyttigheter motiverar en förhöjd produktion, märker vi strax att vi har nära till kapacitetstaket. Och det låter siginte lyftas till följd av stelheter som vi har byggt in i systemet: trögrörlighet på arbetsmarknaden, en långt driven löneutjämning redan före skatt och ovanpå det ett arbetshämmande skattesystem. En stor del av våra problem från 1970-talet beror på att vi länge arbetat med fel typ av stimulansåtgärder. Det har varit för mycket av offentliga utgiftsökningar och för litet av skattesänkningar. Alltifrån handlingsprogrammet via propositionen och fram till finansutskottets betänkande har det rått enighet om att marginalskattereformen i nuvarande statsfinansiella läge måste totalfinansieras. Beträffande tänkbara finansieringsvägar angav handlingsprogrammet och propositionen endast att ett lagfäst sparande kunde övervägas. Vi har från moderat sida framhållit, att det vore olyckligt att binda sig för en finansiering med enbart bredbasiga skatter av typen arbetsgivaravgifter, proms eller moms. Dessa skatter träffar ju även de lägre inkomsttagare som inte direkt skulle få del av marginalskattelättnaderna. Dessutom är det med hänsyn till vårt näringslivs konkurrenskraft och sysselsättningen i landet angeläget med en sänkning snarare än en höjning av kostnadsbelastningen på företagen. Den nyss inledda PTK-konflikten ger ytterligare skäl att iaktta försiktighet med framtida höjningar av skatteformer som påverkar den behållna lönens köpkraft. Utrymmet för reallöneförbättringar under åren framöver är så utomordentligt knappt, att ytterligare begränsningar av detta för att betala utgiftsökningar eller sänkningar av andra skatter som träffar annorlunda — eller för den delen för att bygga upp tvångsfonder — måste framkalla spänningar på arbetsmarknaden. Herr talman! Jag har uppehållit mig ganska utförligt vid denna redogörelse för en klok politik — en politik med rötter i regeringsförklaringen från 1979, presenterad i det ekonomiska handlingsprogrammet från februari 1981, bekräftad i den nu aktuella propositionen till riksdagen och tillstyrkt av finansutskottets borgerliga majoritet med reservation från socialdemokraterna. Jag vill påminna Kjell-Olof Feldt om att så här långt har det rått enighet mellan de tre borgerliga partierna. Hans anförande här i dag formade sig ju till ett närmast besinningslöst angrepp på moderata samlingspartiet och på tiska åtgärder Gösta Bohman. Det var bara skällsord av typen politiska pösmunkar som saknades — men de kanske är reserverade för Olof Palmes framträdanden inför fackliga kongresser. Den socialdemokratiska taktiken, som den nu kan urskiljas efter de senaste dagarnas händelser, går tydligen fortfarande ut på att undvika preciseringar av den egna politiken. Därom var inte mycket att höra. Men sedan man lyckats med att splittra den borgerliga trepartiregeringen skall tydligen attackerna riktas enbart mot oss moderater. Kjell-Olof Feldt måste ju själv förstå att beskyllningar för att vi endast är ute för att tillföra egna väljargrupper förmåner måste uppfattas som en ren karikatyr. Och egentligen är de mera förolämpande mot de båda andra partierna, som tydligen varit så svaga och så dumma att de inte tidigare reagerat. Nu har det ju hänt en del under de senaste veckorna och dagarna. ”En underbar natt” slutade i tillkomsten av ett dokument, som anges innehålla en överenskommelse mellan regeringen och socialdemokraterna. Denna innebär på väsentliga punkter avsteg från vad trepartiregeringen dittills varit ense om. Det gäller tidsplanen för sänkningen av marginalskatterna och dennas räckvidd, men också så specifika frågor som småhusägarnas rätt till ränteavdrag och inflationsskyddet i skattesystemet. Olyckligast av allt är kanske att det gjorts en kategorisk koppling mellan å ena sidan marginalskattereformen och å andra sidan övriga komplicerade och outredda ståndpunkter, vilket ger endera parten möjlighet att vid missnöje med utformningen av någon del av det blivande paketet förhindra att övriga delar genomförs. Det finns i dag ingen garanti för att det blir något alls av med marginalskattesänkningen. Däremot har vi hört ledande företrädare för det socialdemokratiska partiet uttala att det behövs flera skattehöjningar. Som en följd av denna uppgörelse har de moderata statsråden utträtt ur trepartiregeringen. Det tyngst vägande skälet för detta ställningstagande var trots allt inte sakfrågan i sig. Det framstod emellertid som ett oeftergivligt villkor för fortsatt trepartisamverkan att inte två regeringspartier får köra över det tredje. Enighet måste föreligga mellan de tre samverkande partierna ialla väsentliga frågor. Men in i det sista gjorde vi moderater ansträngningar för att rädda såväl trepartiregeringen som tanken på en snabb och rejäl marginalskattereform. I detta syfte överlämnade vi för i dag exakt en vecka sedan till statsminister Fälldin ett förslag till borgerligt skatteprogram, som inte stred mot den s.k. principöverenskommelsen med socialdemokraterna men som kompletterade och preciserade denna i väsentliga avseenden. Vi föreslog att regeringen —- i enlighet med den ursprungliga planen — skulle besluta 1981 om en marginalskattesänkning 1982, finansierad genom en avveckling av den särskilda och den tillfälliga skattereduktionen. Vi förordade vidare att regeringen — fortfarande i överensstämmelse med det ursprungliga programmet — skulle slutföra marginalskattereformen 1984, vilket var fullt förenligt med principöverenskommelsens formulering att åtgärden skulle vara genomförd inom två till tre år från 1983. Vi ville vidare att regeringen skulle fasthålla vid sin tidigare ståndpunkt att även de skattesatser som till slut skall stanna högre än 50 26 ändå måste justeras ned och att marginalskattetaket skall sänkas till 75 20 vid 30 basenheter. Vi föreslog i vårt utkast till borgerlig skatteöverenskommelse inom regeringen ett upprepande av uttalandet i 1979 års regeringsförklaring att rätten att göra ränteavdrag för boendekostnader skall bibehållas, även om naturligtvis begränsningar i rätten att göra underskottsavdrag skulle utredas — vi utgick då ifrån att normala underskott för rörelse och jordbruk icke skall beröras av en eventuell avdragsbegränsning. För att trygga genomförandet av marginalskattereformen förordade vi att kopplingen till en avdragsbegränsning inte skulle göras tvingande, innan resultatet av utredningarbetet kunde förutses. Vi ville hålla fast vid regeringsförklaringens klara förord för ett automatiskt verkande inflationsskydd i skattesystemet — den kommande översynen fick alltså inte resultera i en återgång till de årliga skatteomläggningar som socialdemokraterna praktiserade under sina sista regeringsår. Slutligen förespråkade vi, att formerna för den nödvändiga totalfinansieringen måste få bedömas med hänsyn till rådande konjunkturläge och de utredningsresultat som framkommer. Vi fick besked i förrgår. De två andra borgerliga partierna var inte beredda att äventyra principuppgörelsen med socialdemokraterna genom att träffa en kompletterande överenskommelse med det tredje regeringspartiet. Detta trots att vårt förslag till ett gemensamt borgerligt program i skattefrågan, samtidigt som det låg helt i linje med tidigare ställningstaganden från trepartiregeringens sida, utgjorde en anpassning till vad som hade kommit till uttryck i dokumentet efter den underbara natten. I denna situation fann vi att centern och folkpartiet slutgiltigt ryckt undan förutsättningarna för de tre partiernas dittillsvarande samverkan i regeringsställning. Men vi moderater vill fortfarande förverkliga trepartiregeringens ekonomiska politik. I sina avslutande synpunkter i proposition 118 erinrar budgetminister Wirtén om bl.a. åtgärderna för att stimulera aktiesparandet, för att bromsa den kommunala expansionen och för att spara på den statliga utgiftssidan. Han fortsätter — och det blir mitt sista citat ur denna utmärkta proposition: ”Denna politik fullföljs nu genom det ekonomiska handlingsprogram som regeringen offentliggjorde den 3 februari 1981. - Det finns skäl att än en gång understryka den centrala betydelse som en rejäl marginalskattereform har i detta program. Det är enligt min mening angeläget att vi nu under våren och hösten med kraft fullföljer det redovisade programmet.” Detta är som sagt den mening vi moderater fortfarande företräder. Vi menar att en snabb och rejäl marginalskattereform har den största betydelse inte bara för att låta de enskilda medborgarna få behålla mer av ersättningen för sina arbetsprestationer, utan också för att stimulera produktionens tillväxt och därmed skapa förutsättningar för en återupptagen välfärdsutveckling i vårt land. Herr talman! Moderata samlingspartiet sitter som bekant inte längre i regeringsställning. Från och med i dag är vi ett oppositionsparti. För att inte riksdagen helt skall gå miste om det utlovade tillfället att få ta ställning till en tiska åtgärder ordentlig skattereform fr.o.m. 1982 kommer vi inom kort att väcka en partimotion om en marginalskattesänkning enligt de riktlinjer som trepartiregeringen utsprungligen drog upp. För dagen har jag, herr talman, inget annat yrkande än bifall till finansutskottets betänkande nr 30.

Herr talman! Jag skulle, på samma sätt som jag gjorde till Eric Enlund, vilja ställa ett par frågor till Lars Tobisson angående hans politiska filosofi. Det finns i vissa partiers beteende en tendens till att vilja koncentrera sig kring någon speciell företeelse och upphöja denna till någonting som är av absolut central betydelse för allting här i världen. Hela världen skulle förändras, om bara marginalskatterna sänktes — det är kärnpunkten i det Tobissonska budskapet. Denna filosofi har moderaterna under årens lopp gjort en stor affär av och vunnit lättköpta framgångar på. De har dess värre också vunnit de framgångarna att de andra två borgerliga partierna och, tyvärr, i någon mån socialdemokraterna har börjat röra sig åt samma håll, gått på denna filosofi. Jag skall tillåta mig att i all ödmjukhet ställa ett par frågor, så att jag av den Tobissonska auktoriteten vinner upplysning om hur detta med marginalskatterna skall fungera. Om vi får sänkta marginalskatter, skall arbetsviljan svälla enormt, landet komma ut ur krisen och verkningarna av denna sänkning bli kolossala. Detta är märkligt, då marginalskatterna under tidigare högkonjunkturer har stigit. Så skedde t.ex. på finansminister Wigforss tid. Då var stigande marginalskatter väl förenliga med ökad aktivitet i näringslivet och ökad arbetslust, alltså tvärtemot vad Lars Tobisson sade. Det gick tydligen bra ändå. Bortsett från detta: På vilket sätt kan sänkta marginalskatter leda till ökad produktion och ökad arbetsvilja? Det är ju bara en liten del av den totala skattebördan som beräknas progressivt, dvs. efter inkomst. Större delen av skattebördan — det gäller framför allt för de små inkomsttagarna — är ju regressiv, vilket kan uttryckas som en marginalskatt i negativ riktning. Jag har dessutom litet svårt att förstå hur det praktiskt skall fungera att folk plötsligt skall jobba så förtvivlat mycket mer, om marginalskatten går ner några procent. Det kan ju bara handla om ett relativt litet utslag på den totala inkomsten, eftersom den samlade skattebördan, som jag sade tidigare, inte är beräknad efter någon progressiv skala. Hur blir det med de offentliganställda? Jobbar jag som offentliganställd mer, om jag får litet lägre marginalskatt? Om jag står vid en maskin som bestämmer arbetstakten, inte jobbar jag då mer om jag får litet lägre marginalskatt. Det gäller i synnerhet om jag i stället får högre indirekt skatt, så att det hela ändå går jämnt ihop för mig. Om jag vore ackordsarbetare, är det tänkbart att jag skulle prestera mera. Men i de flesta fall är ackorden inom industrin inte längre stigande ackord utan uttömda sådana, dvs. man har nått så långt man kan med ökad arbetsprestation. Här finns således inte heller något motiv. Hur går detta ihop, Lars Tobisson?

Herr talman! Jörn Svensson beklagar såvitt jag kan förstå att vi moderater har drivit marginalskattefrågan så länge som vi har gjort, och kanske ännu mer att vi så till vida har nått framgång att andra partier har tagit upp kravet på en sänkning av marginalskatterna. Jörn Svensson befarade att denna smittat.o.m. hade spritt sig till socialdemokraterna. Jag är inte helt säker på det, men jag skulle bli glad om så verkligen var fallet och jag kunde finna tydliga tecken på att ett omtänkande har skett. Den enkla förklaringen till detta genomslag för vårt krav är, Jörn Svensson, att det motsvarar vad medborgarna önskar, nämligen ett större utrymme för egna beslut och eget handlande. De vill helt enkelt kunna disponera över en större del av ersättningen för sina arbetsinsatser. Det är nu inte bara marginalskatterna som vi moderater talar om. Vi kräver lägre skatter över huvud taget, därför att vi tror att detta har gynnsamma effekter för vår samhällsekonomi. För att mycket enkelt och koncentrerat förklara hur detta skulle fungera vill jag återknyta till vad jag i mitt förra inlägg var inne på om en utbudsekonomisk ansats för den ekonomiska politiken. Det främsta medlet blir då att sänka skatterna. Det ökar viljan hos individer och företag inte bara att arbeta utan också att spara, att investera och att satsa på nya idéer och nya företag. Det skapar nya arbetstillfällen, och tillväxttakten i ekonomin ökar. Om man för en sådan här incitamentsskapande politik inom den enskilda sektorn och samtidigt kombinerar detta med nedskärningar på den offentliga utgiftssidan behöver inte denna stimulans från utbudssidan vara inflationsdrivande. Tvärtom kan den genom att skärpa konkurrensen och öka utbudet av nyttigheter verka återhållande på prisstegringstakten. Jag är säker på att Jörn Svensson inte accepterar denna beskrivning. Det beror på att Jörn Svensson och jag har vitt skilda utgångspunkter för hur vi ser på ekonomin. Jag tror på marknadsekonomin, medan Jörn Svensson fäster sin tillit till planhushållning. Vi har under senare år haft alldeles för mycket planhushållning här i landet. Sverige kommer, oavsett vilken regering som sitter framöver, att tvingas återgå till ett marknadsekonomiskt synsätt, på samma sätt som andra utvecklade industriländer gör det runt om oss i västvärlden.

Herr talman! Lars Tobisson svarar på någonting som jag inte alls frågade om, nämligen hans allmänna politiska åskådning och tro på marknadsekonomi. Jag frågade: Hur verkar en sänkt marginalskatt i det konkreta fallet? tiska åtgärder tiska åtgärder Hur verkar den på industriarbetaren vars arbetstakt bestäms av maskiner, där det inte är fråga om något merarbete eller mindre arbete? Den faktorn är helt oberoende av hans marginalskatt. Hur verkar det på den som har ett s.k. uttömt ackord, dvs. där arbetstakten har stigit så långt att den har nått vad som är i mänsklig förmåga? Presterar den människan mer därför att han får ett ynka litet belopp mer när marginalskatten sänks? Detta kanske samtidigt tas ifrån vederbörande genom ökad indirekt skatt, som ju moderaterna alltid har varit entusiaster för i stället för direkta skatter. Jobbar människor övertid i största allmänhet därför att de får sänkt marginalskatt? Är det över huvud taget samhällsekonomiskt och socialmedicinskt vettigt att människor skall jobba en massa mer övertid än de redan gör? Över 100 000 arbetslösa väntar i dag otåligt på arbete. Hundratusentals kvinnor begär ingenting bättre än att få göra en självständig arbetsinsats och därmed befrämja sin egen sociala och ekonomiska frigörelse. Tiotusentals ungdomar står i kö och begär ingenting bättre än att få jobb och skulle gladeligen betala sin marginalskatt om de hade arbetet som kunde ge dem inkomsterna med vilka de betalar skatten. Då går moderaterna ut och säger att vi skall uppmuntra övertidsarbete för dem som redan har jobb. Det är precis sammanfattningen av er filosofi. Ni ser det cyniskt som någonting fullständigt naturligt att 15-20 26 av mänskligheten i detta land står utanför arbetsmarknaden. Det är fullständigt orimligt att den relativt ringa effekten i merinkomst, som en sänkt marginalskatt skulle ge för det överväldigande flertalet inkomsttagare, skulle vara den väldiga hävstång för ett ekonomiskt uppsving som ni talar om. Hur kan ni påstå någonting sådant? Låt oss tänka efter vad effekten blir. En sänkt marginalskatt leder till att ett visst antal inkomsttagare får litet mera pengar i handen. De flesta får relativt litet, men några få får väldigt mycket. Vad gör de då med dessa pengar? Antingen konsumerar de dem — och jag förstår inte hur det går ihop med tesen att man skall minska konsumtionen — eller också sparar de dem, och då är de naturligtvis tillgängliga för näringslivets investeringar i ett kreditväsende. Men för att de verkligen skall bli använda för ett sådant här uppsving genom ökade investeringar, så fordras det ju att det finns förväntningar hos företagen om att dessa investeringar skall gå bra, och sådana finns f. n. inte. Jag förstår inte alls hur man kan påstå att detta skulle få den effekten, att det skulle leda till ett sådant investeringsuppsving.

Herr talman! Jörn Svensson ställer frågan: Hur verkar en sänkt marginalskatt i det enskilda fallet? Han vill tydligen göra gällande att en marginalskattesänkning inte skulle spela någon roll, att den inte skulle påverka människors uppträdande på arbetsmarknaden och i förvärvslivet. Jag förstår inte hur man kan kalla sig företrädare för det arbetande folket och vara så främmande för vanliga människors situation. Det är ändå ett omvittnat förhållande att det stora flertalet medborgare runt om i samhället mer och mer har fallit för skattetänkande när de ställts inför frågan om de är villiga att åta sig en arbetsuppgift. Hur många kan inte vittna om att de, när de bett någon om hjälp med ett arbete på villan eller bilen, har fått beskedet att storleken på ersättningen för den hjälpen beror på huruvida den skall beskattas eller ej? Det förekommer t.o.m. olika taxesättning, beroende på den saken. Det går inte att göra gällande att detta fenomen inte existerar i sinnevärlden. Jörn Svensson säger att människor inte kan arbeta mera och att vi moderater är ute efter att driva fram en orimlig övertid. Jag tror emellertid att det finns många människor som faktiskt vill arbeta mera, som inte skulle känna sig tvingade eller misshandlade, om de bara fick något rimligt utbyte av denna extrainsats. Men jag vill gärna medge att det inte är så att vi svenskar inte arbetar. Vi arbetar mycket här i landet. Men inriktningen har kommit att präglas av det stora marginalskattetrycket på så sätt, att vi arbetar väldigt mycket åt oss själva eller att vi byter tjänster med vänner och bekanta — allt i syfte att undandra oss beskattning. Då kommer vi ofta att syssla med sådant som vi inte är specialister på. Från samhällsekonomisk synpunkt är det negativt att vi inte ägnar oss åt de arbetsuppgifter vi är förberedda och rustade för. Att exempelvis yrkesskickliga tandläkare arbetar med det som de är utbildade för leder till en högre produktivitet än om de i stället mekar med bilar, för vilket de inte har någon yrkesskicklighet. De kanske dessutom berövar någon som är engagerad i den verksamheten ett sysselsättningstillfälle. Jag tror inte att det är någon idé att jag ytterligare redovisar hur höga marginalskatter kan verka och vad det skulle kunna betyda om vi får en sänkning till stånd. Jörn Svensson och jag ser nämligen olika på detta. Jag tror att en orsak till att vpk utgör en så liten andel av riksdagens ledamöter är just att man vägrar att inse fakta och de verkliga förhållandena på en punkt som denna.

Herr talman! I praktiskt taget hela den industrialiserade världen har man problem med stagnerande marknader, växande underskott och en arbetslöshet som inom OECD-området under 1981 kan komma att uppgå till över 25 miljoner människor. Denna bistra verklighet i vår omvärld visar att det ingalunda enbart är i vårt land och i den svenska ekonomin man återfinner balansbrister. Balansbristerna har hos oss mognat ut i underskott i bytesbalans och statsbudget, i stigande priser och i en stagnerande industrisektor. Det råder i stort sett samstämmighet i bedömningen av det ekonomiska läget för vårt lands vidkommande, vilka källor man än söker sig till. Man kan nämna LO-ekonomernas vårrapport, regeringens finansplan från januari, Arbetsgivareföreningens nu publicerade skrift Det ekonomiska läget och bedömningarna i regeringens proposition 118, som i dag behandlas i kammaren. Alla bedömningar som finns i dessa dokument är i långa stycken sammanfallande. Samtliga ger det dystra beskedet att 1981 blir ett år av tiska åtgärder minskat utrymme för privat konsumtion, växande budgetunderskott, fortsatt hög inflation och risk för en ökad arbetslöshet under kommande höst och vinter, om inte speciella åtgärder sätts in. Regeringen har emellertid deklarerat att den kommer att sätta in speciella åtgärder för att minska arbetslösheten. Det ekonomiska läget är nu sådant att debatten om vem eller vilka som bär skulden för våra ekonomiska bekymmer borde tonas ner och i stället avlösas av ett om möjligt konstruktivt samarbete över partigränserna. I det stora hela tror vi i centerpartiet att det är just detta som svenska folket i dag förväntar sig av oss politiker. Den stabiliseringspolitik som regeringspartierna har fört utgår från speciellt tre handlingslinjer. För det första måste en anpassning ske av efterfrågan på varor och tjänster till en nivå som vårt folkhushåll kan klara. Detta gäller givetvis såväl den privata som den offentliga konsumtionen. För det andra måste större resurser avdelas för investeringar i näringslivet så att produktion och export kan bära upp vår konsumtion. Det kan de inte i dag, som vi alla vet. För det tredje måste vi driva en kraftfull energipolitik som kan minska vårt oljeberoende. För att nödvändiga åtgärder skall tas emot med förståelse av vårt folk är två förutsättningar grundläggande: att man slår vakt om sysselsättningen och att man för en socialt rimlig fördelningspolitik. Regeringen har ingalunda varit overksam. Besparingspropositionen hösten 1980 om 6,3 miljarder i helårseffekt, den restriktiva utgiftsprövningen i budgetarbetet och de besparingsförslag som vi nu behandlar visar regeringspartiernas beslutsamhet att angripa kostnadssidan. Trots detta är åtgärderna i detta avseende inte tillräckliga. I den nu framlagda kompletteringspropositionen aviseras ytterligare besparingsförslag i kommande budgetproposition i januari nästa år. Det bör emellertid betonas — och jag tycker att det starkt har framhållits av utskottets ordförande i dag — att besparingsförslagen och greppet på kostnadssidan har kompletterats med offensiva satsningar i olika avseenden med sikte på att vårt folk skall arbeta sig ur krisen. Den ekonomiska politik som regeringen hittills har fört har också i en rad avseenden givit resultat. Handelsbalansen har förbättrats, vilket kommer att minska det internationella lånebehovet under 1981 jämfört med de bedömningar som tidigare har gjorts. Inflationstakten avtar nu. Orderingången till den svenska exportindustrin har, trots den djupa internationella lågkonjunkturen, inte gått ned så kraftigt som näringslivets bedömare tidigare hade fruktat. Aktiemarknaden har vitaliserats. Underlag har därigenom skapats för nyemissioner och för nytt riskvilligt kapital som kan slussas in i produktiva investeringar. Sysselsättningen är fortfarande hög i vårt land i jämförelse med förhållandena i vår omvärld. Det står emellertid klart att i en marknadsekonomi av svensk typ kan statsmakterna inte ensamma säkerställa en positiv framtidsutveckling i ekonomin. Arbetsmarknadens parter har sålunda ett avgörande inflytande på lönebildningen och på vår internationella konkurrenskraft. Lönerna utgör ca 75 70 av förädlingsvärdet inom industrin. Vidare spelar företagens prispolitik en viktig roll när det gäller att behålla och öka marknadsandelarna. Den kommunala sektorns dispositioner kan inte direkt påverkas av statsmakterna. Slutsatsen blir att allas insatser är nödvändiga för att vi skall uppnå ekonomisk balans. Det är emellertid av stor vikt att statsmakterna gör vad som är möjligt för att underlätta breda samförståndslösningar. I det betänkande som vi nu behandlar, där utskottsmajoriteten godkänner inriktningen av det ekonomisk-politiska program som regeringen har presenterat i proposition 118, visar socialdemokraterna tvehågsenhet inför nödvändiga åtgärder. Till den arsenal av invändningar mot olika regeringsförslag som tidigare kommit till användning har nu fogats ytterligare en metod att sätta käppar i hjulen — man tar inte ställning till vissa förslag, man vill skjuta upp avgörandena. Utskottsmajoriteten deklarerar för sin del att uppskov inte är möjliga. Nödvändiga anpassningsåtgärder måste vidtas nu och kan inte skjutas på framtiden. När det gäller marginalskattefrågan som har behandlats här — ganska ingående från visst håll — ser vi det från centerns sida som en ljuspunkt att det har gått att komma till tals med socialdemokraterna. Den principöverenskommelse som nåtts i denna viktiga fråga öppnar nu möjligheter till en bred parlamentarisk uppgörelse. Därmed har i varje fall två av regeringspartierna uppfyllt sin del av regeringens i olika sammanhang uttalade målsättning att bedriva en politik i hela folkets intresse. En garanti skapas för reformens genomförande oavsett växlingarna i det parlamentariska läget. I ett avseende, herr talman, har det enligt min mening i massmedia förekommit vilseledande uppgifter, nämligen i fråga om rätten till avdrag. Man har påstått att rätten till avdrag även när det gäller rörelse generellt skulle minskas till 50 20. Det riktiga är att de begränsningar som kan bli aktuella beträffande de s.k. underskottsavdragen kommer att få en klart fördelningspolitisk profil och därmed ligga i de högre inkomstskikten. Vanliga löntagare, villaägare, småföretagare eller lantbrukare kommer över huvud taget inte att beröras av dessa förändringar. Det gick alltså att komma till tals med socialdemokraterna i en stor och viktig fråga — man kan säga att socialdemokraterna åtminstone gläntade på dörren från vänster. Men se — då tågar moderaterna omedelbart ut genom dörren till höger. Det skall tydligen vara konfrontation till varje pris. Det är verkligen, tycker vi från centerpartiet, att beklaga att moderaterna lämnat regeringen. Enligt den uppfattning som moderaterna själva gärna vill bibringa medborgarna har ju skattefrågorna och särskilt då marginalskattefrågan varit en hjärtesak för moderata samlingspartiet. Moderaterna har också sagt sig vara varma anhängare av en borgerlig regeringsbildning och givetvis av landets bästa. De frågor som måste ställas är: Ökar möjligheterna till bildandet av icke-socialistiska regeringar i fortsättningen? tiska åtgärder Gynnas vårt land och dess ekonomi av att moderaterna nu lämnar regeringen? Svaren på dessa frågor kommer vi givetvis att få efter hand. Men just nu ter sig i varje fall för många beteendet från moderaternas sida som mycket märkligt. Från centerpartiets sida beklagar vi moderaternas handlingssätt. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande 30 på samtliga punkter.

Herr talman! Jag har några frågor att ställa. Den första gäller talet om offensiva insatser — vilka de var fick vi inte veta. Jag måste säga till Torsten Gustafsson: Ge några exempel på offensiva insatser som ligger i den här propositionen eller i några andra propositioner som vi har fått om den ekonomiska politiken! Och om det finns några sådana insatser, är då Torsten Gustafsson nöjd med dessa? Konjunkturinstitutet beräknar att den öppna arbetslösheten i år kommer att växa med något sådant som 65 000-70 000. Den andra frågan gäller kommunernas ekonomi. Där fick jag veta att vi socialdemokrater hittat på en ny metod att sätta käppar i hjulen — som det hette — för den rejält omkullcyklade trepartiregeringen, nämligen att vi inte vill ta ställning. Men jag måste fråga: Hur klokt är det egentligen att nu driva igenom det beslut som ni vill att riksdagen skall fatta i dag och beröva kommunerna nära 3 miljarder kronor? Vi har ju sett att effekten blir enbart denna: de pengar staten sparar genom att dra in från kommunerna får staten betala ut igen för den arbetslöshet som växer. Hade det inte varit klokt att vänta och se tills bedömningarna kom beträffande både den kommunala ekonomin och arbetsmarknaden, innan man låste sig? Det var fråga om att vänta några veckor. Jag har över huvud taget inte fått något rimligt skäl till att riksdagen måste ta det här beslutet om kommunerna i dag. Det går precis lika bra att göra det om fyra veckor. Till slut: konfrontation. Jag är förvånad över att en erfaren centerpartist nu visar något slags förvåning över att moderaterna inte kräver konfrontation. Det har ju varit så, om vi skall vara alldeles uppriktiga, att den enda förutsättningen för en trepartiregering i det här landet är en hård konfrontation mot socialdemokratin och arbetarrörelsen. Den enda luft som moderaterna kan leva i och ha politisk makt i är konfrontationens atmosfär. När ni centerpartister gjorde gränsöverskridandet, då var det ni som släppte moderaterna till makten. Det var ni som säkerställde att 1970-talet blev konfrontationens årtionde i svensk politik. Stå inte nu och var förvånade över vad ni har fått skörda, för det var ni ärligen förtjänta av!